Herr talman! Patrik Björck har frågat mig dels vad jag avser att ta för initiativ för att rätta till de problem som förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen inneburit, dels också vad jag avser att göra för att höja nivån på ersättningen. Först vill jag bara klargöra att jag givetvis inte håller med Patrik Björck om att de förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som vi har genomfört de senaste åren har bidragit till att förstöra försäkringen, som Patrik Björck uttrycker sig. Jag vill fortfarande framhålla att de förändringar som genomförts har varit väl avvägda. Förändringen av arbetsvillkoret, begränsningen av möjligheten att uppbära ersättning i samband med deltidsarbete, borttagandet av möjligheten att begränsa sitt sökområde de första hundra dagarna etcetera är alla exempel på förändringar som genomförts i syfte att stärka arbetslöshetsförsäkringens roll som en omställningsförsäkring. Jag kommer inte att ta några initiativ för att frångå det syftet. Regeringen anser att det finns skäl att eftersträva att alla som arbetar och uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen bör omfattas av en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring med rätt till inkomstrelaterad ersättning. Formerna för hur detta på sikt ska kunna åstadkommas kommer att prövas vidare inom ramen för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Det är i dagsläget dock inte aktuellt med några förändringar i arbetslöshetsförsäkringen.
Herr talman! Tack, arbetsmarknadsministern, för svaret! Arbetslöshetsförsäkringen skulle det handla om nu. En av de första sakerna som den moderatledda regeringen gjorde efter valet var att förstöra den svenska a-kassan. Jag vidhåller det, även om arbetsmarknadsministern inte vill kännas vid det. Man sänkte taket för ersättningsnivån och försämrade villkoren. Dessutom höjde man avgifterna kraftigt. Dyrare och sämre - resultatet lät inte vänta på sig. Hundratusentals medlemmar lämnade a-kassorna. Kommunernas utgifter för socialbidrag ökade kraftigt. Regeringen argumenterade då, hösten 2006, för att förslaget var väl avvägt, att det visst var så att försäkringen gav 80 procent i ersättning, även om det inte ens var fallet då. Nu har situationen försämrats ännu mer. Nu, våren 2010, kommer TCO med en rapport som visar att den svenska a-kassan är nere i strykklass. Nästan ingen har i dag 80 procents ersättning. Den väl avvägda nivå som regeringen genom bland annat arbetsmarknadsministern argumenterade för hösten 2006 har skickat ned Sverige till 21:a plats bland OECD-länderna. Frågan var vilka initiativ arbetsmarknadsministern tänkte ta för att rätta till de uppenbara problem som alla utom möjligen arbetsmarknadsministern ser när det gäller arbetslöshetsförsäkringen. Jag ska återkomma till att det är fler än jag som har synpunkter på det här. Den andra frågan var om arbetsmarknadsministern tänkte ta initiativ till att höja nivån på ersättningen så att åtminstone den enligt arbetsmarknadsministern väl avvägda nivå som gällde 2006 återställs. Annars hamnar arbetsmarknadsministern väldigt snart i 1871 års fattigvårdspolitik, det vill säga att det inte kommer att bli någonting kvar av a-kassan. Om det är så att arbetsmarknadsministern inte riktigt förstår sambandet mellan att inte höja taket och att a-kassan krymper skulle jag kunna förklara det för arbetsmarknadsministern. Det finns frågor som uppstår ur svaret eftersom arbetsmarknadsministern fortfarande 2010 hävdar att förändringarna är väl avvägda. Där skulle jag faktiskt vilja att arbetsmarknadsministern konkretiserade sig och svarade mig på den frågan. Hur kunde en nivå som för fyra år sedan var väl avvägd fortfarande med samma tak vara väl avvägd 2010? Det är för mig en gåta. Det var en för låg nivå 2006. Det är förvisso sant. Det kunde jag och arbetsmarknadsministern ha haft olika uppfattningar om, men då påstod arbetsmarknadsministern att den nivån var väl avvägd. Då kan han omöjligtvis påstå att den fortfarande är väl avvägd, som arbetsmarknadsministern gör i svaret. Antingen for arbetsmarknadsministern med osanning 2006 och ville helt enkelt maskera sina verkliga avsikter att fortsätta sänka a-kassan kontinuerligt, eller också far arbetsmarknadsministern med osanning i dag. Det kan vara intressant att få reda på, men båda de här påståendena kan inte vara sanna. Sedan är vi tillbaka på begränsningen av möjligheten att uppbära ersättning i samband med deltidsarbete. Där är det oerhört viktigt att inte arbetsmarknadsministern nu försöker smita undan konsekvenserna av den begränsningsregeln. Det är nämligen så, som Ann-Christin Ahlberg var inne på tidigare, att man har gjort ett antal förändringar i a-kassan. När det gäller de deltidsarbetande var det inte bara så att man minskade antalet dagar som människor fick deltidsstämpla. Man förändrade också definitionen på vilka som skulle drabbas av den här regeln. Det gör att människor i dag får välja heltidsarbetslöshet i stället för att ta påhugg och göra det som samhället förväntar sig av dem, nämligen att ta första bästa jobb och jobba så mycket de kan. Det är en regel som arbetsmarknadsministern är ansvarig för. Jag vill ha ett svar på det nu.
Herr talman! Det är uppenbart att Patrik Björck vill vältra över kostnaderna på skattebetalarna när det gäller att höja tak i a-kassan och så vidare och finansiera det genom att göra det dubbelt så dyrt att anställa ungdomar. Det är naturligtvis en prioritering man kan göra, att stampa ut en ungdomsgeneration i arbetslöshet för att leva på a-kassa. Faktum är, och nu citerar jag Håkan Svärdman som är välfärdsanalytiker hos Folksam och som sade så här i Riksdag &amp; Departement den 17 maj: "De flesta som har en inkomst över taket i a-kassan har en inkomstförsäkring idag." Folksam, som har avtal med åtta LO-förbund, har 450 000 kunder som tecknat inkomstförsäkring. Dotterbolaget Förenade liv har 391 000 kunder som har gjort detsamma. I dag finns det ett sextiotal kollektivavtalsbundna gruppförsäkringar mot arbetslöshet som erbjuder långt högre tak, uppemot 100 000 i vissa fall. Det finns elva försäkringsbolag som erbjuder privata, kompletterande försäkringar. Det kan man naturligtvis ha synpunkter på. Jag vet att Patrik Björck vill socialisera a-kassan, fast bara för dem som går med i den. Inte för dem som står utanför, för något obligatorium vill ju Patrik Björck inte ha. Skattebetalarna ska bara betala för dem som går med i kassan, men den fjärdedel som står utanför lämnas naturligtvis därhän. Att höra Patrik Björck mot slutet försvara deltidsbegränsningen, som Socialdemokraterna nu inte vill ta bort, är lite grann som att lyssna till en elefant i en porslinsbutik. Det skorrar lite falskt, måste jag ärligt säga. Stå upp för att ni inte vill ta bort deltidsbegränsningen utan vill ha den kvar. Stå upp för den och försvara den - eftersom ni har attackerat mig under de senaste tre och ett halvt åren på att vilja ta bort den. Slutligen vad gäller kommunernas socialbidragskostnader är faktum att grundersättningen i arbetslöshetsförsäkringen uppgår i de allra flesta fall till en högre nivå än vad som är socialbidragsnormen. Om man tittar på de konkreta fallen måste det i princip vara fråga om en kvinna i glesbygd med fem barn och tre bilar där a-kassans grundnivå inte uppgår till socialbidragsnormen. Det sambandet finns inte, som Patrik Björck gör gällande. Min fråga, retorisk eller inte, gäller naturligtvis att vi kan ha olika åsikter om nivåerna. Jag konstaterar att flertalet av dem som ligger över taket redan i dag har ett inkomstskydd i sina kollektivavtalsförsäkringar. Patrik Björck vill naturligtvis inte ha det så. Han vill att skattebetalarna ska stå för notan i stället - à la bonne heure! Varför ska inte skattebetalarna stå för notan för alla som borde ha ett inkomstrelaterat försäkringsskydd? Varför vill då Patrik Björck inte ha en obligatorisk a-kassa?
Herr talman! Nu smiter arbetsmarknadsministern undan frågorna. Jag är inte förvånad eftersom vi har diskuterat dem förut och arbetsmarknadsministern alltid har vägrat att svara. Jag försöker igen. Jag är tålmodig, och jag tror innerst inne gott om alla - även arbetsmarknadsministern. Om arbetsmarknadsministern hävdade att nivån som infördes 2006 med det taket och de ersättningsnivåerna var väl avvägda, kan de omöjligtvis vara väl avvägda 2010. Var det 2006 eller 2010 års nivå som var väl avvägd? Kan arbetsmarknadsministern svara på det? Det där med tilläggsförsäkringarna är spännande. När arbetsmarknadsministern argumenterade för sina kraftfulla försämringar i a-kassan hösten 2006 var just ersättningsnivåerna heliga. Det fanns nämligen ett matematiskt samband mellan dem och arbetslösheten, argumenterade då arbetsmarknadsministern. Då är det också fullständigt obegripligt hur man sedan i nästa sekund kan säga att det är bra att man tilläggsförsäkrar bort de nivåerna som är väl avvägda. Då är de inte väl avvägda igen i alla fall. Det är här arbetsmarknadsministerns logik fullständigt havererar om , herr talman, det inte är så att arbetsmarknadsministern faktiskt vill införa 1871 års fattigvårdspolitik. Det är det enda sättet att förklara inkonsekvensen i den här fullständigt bisarra argumentationen. Smit inte undan nu. Om nivåerna var väl avvägda, var de det 2006 eller 2010? Det kan omöjligtvis vara så för båda årtalen i och med att nivåerna ligger fast. Antingen var de fel då eller nu. Om nivåerna var väl avvägda, varför uppmuntrar arbetsmarknadsministern till civil olydnad, att man ska tilläggsförsäkra bort de vetenskapligt fastställda nivåerna? Förklara det för mig. Obligatoriet blir nästan lite lustigt. Arbetsmarknadsministern har haft fyra år på sig att utreda det. Till slut stod arbetsmarknadsministern ensam kvar med den utredningen medan alla andra pinsamt tittade bort. Arbetsmarknadsministerns egna regeringskolleger hade för länge sedan slängt den i papperskorgen. Så småningom tvingades arbetsmarknadsministern att inse sitt nederlag och också lägga utredningen i papperskorgen. Jag skulle inte komma dragande med den om jag var arbetsmarknadsministern. Det är redan gjort en gång. När det gäller deltidsbegränsningen är det också spännande att arbetsmarknadsministern vågar ta den diskussionen. Även här blandar arbetsmarknadsministern bort korten. Vi socialdemokrater hade i den tidigare arbetslöshetsförsäkringen en deltidsbegränsning. Det är helt korrekt. Vi kommer i en framtida arbetslöshetsförsäkring att ha en deltidsbegränsning. Det är helt korrekt. Arbetsmarknadsministern slår in öppna dörrar. Vi hade inte i den tidigare arbetslöshetsförsäkringen en regel som gjorde att den som följde samhällets och arbetslöshetsförsäkringens normer, det vill säga sökte arbete och tog de arbeten som fanns, slängdes ut, slutade söka arbete och blev heltidsarbetslös. Det är den regeln arbetsmarknadsministern har infört. Försök inte smita undan det ansvaret. Jag konstaterar fortfarande att det finns stöd i forskningen för detta. Låt oss till exempel titta på vad Magnus Henrekson säger - som vi diskuterade i förra debatten i kväll. Magnus Henrekson säger att den som uppbär a-kassa eller ersättning från någon arbetsmarknadsutbildning kan ofta inte, såsom ersättningsreglerna är konstruerade, acceptera tillfälliga jobb eller erbjudanden som inte är på heltid. Han anser att detta är ett uppenbart problem i arbetsmarknadspolitiken skapat av arbetsmarknadsministern.

Herr talman! Jag har sagt det förut, och jag säger det igen: Jag får inga svar på mina frågor. Arbetsmarknadsministern fick några konkreta och enkla frågor. Reglerna kunde omöjligtvis vara väl avvägda för fyra år sedan om de fortfarande är det och nivåerna inte har förändrats. Arbetsmarknadsministern vägrar att svara på det. Arbetsmarknadsministern vägrade att svara på frågan om logiken i att uppmana till civil olydnad och teckna tilläggsförsäkringar. Arbetsmarknadsministern vägrade försvara varför han inte genomförde sitt obligatorium när han hade utrett det. Arbetsmarknadsministern vägrade att förklara sin regel som gör att det är bättre att vara heltidsarbetslös än att ta de påhugg som finns, än att följa det normala som varje arbetslös människa instinktivt känner, nämligen att hellre jobba en dag eller två dagar än att vara heltidsarbetslös. Där har arbetsmarknadsministern stiftat ett regelverk som omöjliggör detta. Arbetsmarknadsministern vägrar svara på varför. Det är bara att notera, herr talman, att frågorna hänger fortfarande i luften. Det finns ett svar på frågorna, nämligen att det är samma högerpolitik i dag som 1871. Det är 1871 års fattigvårdspolitik som arbetsmarknadsministern står bakom, men det kan han naturligtvis inte säga i kammaren. Alla åtgärder han vidtar leder till samma ställe. Innan mina fattiga sekunder har tickat ut här vill jag ändå passa på att tacka arbetsmarknadsministern. Även om politiken har varit katastrofal är arbetsmarknadsministern en trevlig debattör. Det har varit spännande debatter i kammaren. Tyvärr får jag väl inte möjlighet att återkomma till dem eftersom arbetsmarknadsministern efter valet kommer att bli arbetslös. Vad jag förstår står han inte till förfogande för omval till riksdagen, och därför kan han inte delta i kammaren som riksdagsledamot. Tack för tiden som har varit!
Herr talman! Varför vill inte Patrik Björck att alla löntagare i Sverige ska ha ett inkomstrelaterat försäkringsskydd? Jag fick inte något svar på den frågan. De övriga frågorna som Patrik Björck har ställt har vi debatterat i 25 interpellationsdebatter. Jag har svarat på dem varenda gång. Vi har helt enkelt olika syn på detta. Det är så enkelt. Patrik Björck vill naturligtvis fördubbla kostnaden för att anställa ungdomar i syfte att höja taket i a-kassan och därmed lyfta av de kollektivavtalsmässiga försäkringarna och i stället låta dem bekostas av skattebetalarna. Slutresultatet av det blir ökad arbetslöshet, svårare för ungdomar att ta sig in, sämre funktionalitet på arbetsmarknaden och samma gamla inbackning i dåtiden som er politik står för och hela tiden har stått för. Det är intressant att höra allt detta. Vi har 80 procents ersättning upp till taket. Det hade vi 2006. Det hade vi 2005, och det har vi också i dag. 80 procent de första 200 dagarna. Det är ingen skillnad - utom de första 100 dagarna där vi sänkte taket något. I övrigt är det ingen skillnad. Det är 80 procent upp till taket. Det som inte har hänt sedan 2002 är att taket har höjts. Det har inte hänt. Det hände heller inte under förra mandatperioden. Jag vill bara påpeka det. Den viktiga diskussionen handlar naturligtvis inte om ersättningsnivåer. Den handlar om hur nya jobb kommer till. Men om det har mina hittills 327 interpellationsdebatter inte handlat en enda gång.